Fru talman! Aina Westins anförande innehöll såvitt jag förstår inte ett enda ord utöver det som står i utskottsbetänkandet. Jag följde noga med i hennes inledning, och jag kunde också följa med rad för rad i betänkandet. Det kanske var någon ordvändning i hennes anförande som skilde sig från betänkandet. Men Aina Westin kommenterade inte alls de övriga talarnas anföranden. Jag tog upp en rad problem som jag anser vara viktiga, men jag fick inga som helst synpunkter på dem från Aina Westin. Den första viktiga frågan som jag tog upp gällde avsaknaden av styrmedel. Propositionen innehåller nämligen mest goda tankar och idéer, och de följs upp med förhoppningar om hur kommuner och landsting skall agera, men det finns inga konkreta förslag. Därför anser jag att en allvarlig och viktig fråga måste ställas: Finns det några möjligheter att påverka så att det verkligen blir på det här sättet? Vi vet ju från andra sammanhang att det tyvärr inte är tillräckligt att riksdagen fastställer mål. Det måste också finnas medel för att målen skall kunna uppfyllas. Aina Westin förbigick även en annan viktig fråga, nämligen hemtjänstens innehåll. Hur skall den hemtjänst se ut som vii framtiden skall ha? Vilken roll skall hemtjänstpersonalen ha? Och vad menar statsrådet med att vissa uppgifter skall brytas ut ur hemtjänstarbetet? Vilka konsekvenser får det för den hjälpbehövande och för hemtjänstarbetet? Det finns en rad sådana viktiga frågor som inte diskuteras i propositionen och inte heller i utskottsbetänkandet. Och eftersom det inte finns några konkreta förslag i propositionen är det oerhört svårt att ställa konkreta yrkanden i motioner. Därför måste vi föra en diskussion här i kammaren. Men Aina Westin tar i sitt anförande inte upp en enda av dessa viktiga frågor. Hon har emellertid möjlighet att återkomma i replikerna.
Fru talman! Det talas mycket om valfrihet i propositionen, och Aina Westin upprepar detta i sitt anförande. Men det gäller för socialdemokraterna att gå från ord till handling. När vi framställer yrkanden om att valfriheten skall skrivas in i lagarna — jag talar då om socialtjänstlagen och om hälsooch sjukvårdslagarna — då säger socialdemokraterna nej, det vill de inte vara med om. När vi begär att samma ekonomiska villkor skall gälla i fråga om bidragsstöd till enskilda initiativ som motsvarar offentligt bedriven verksamhet, förutsatt att de erbjuder samma kvalitet i vårdutbudet, då blir det också nej. Vi har anledning att tro att samma synsätt som tidigare går igen. Förra året när samma frågor behandlades skrev den socialistiska majoriteten i socialutskottet: ”I vilka former och genom vilken vårdhuvudman vård skall erbjudas måste emellertid avgöras av de för vården ytterst ansvariga kommunala huvudmännen —--.” Det är alltså kommunerna som skall ha frihet att välja vård, inte den enskilde. Vi har nu noterat att denna formulering inte återkommer i dagens betänkande, men det finns inget som tyder på att attityderna har förändrats. Vi har konstaterat viljan att gå emot valfrihetens princip även i det betänkande om smittskyddslagen som vi nyss behandlade. Vi tvingades i fråga om detta ärende konstatera att socialdemokraterna vill diskriminera den enskilda vården i förhållande till den offentligt erbjudna i dessa sammanhang. Mönstret går igen, dvs. socialdemokraterna talar mycket om valfrihet men gör ingenting i sak för att sätta kraft bakom orden, genom att i lagstiftningen tillgodose de synpunkter som jag nyss har redovisat.

Fru talman! Jag kan hålla med Aina Westin om att det är mycket som är bra i äldreomsorgen. Men det är också mycket som kunde ha varit betydligt bättre. Det är inte bara massmedia som har uppmärksammat dessa problem, utan även socialstyrelsen och bostadsstyrelsen har gjort det i de rapporter som Aina Westin hänvisade till. Av dessa rapporter framgår att kraftfulla åtgärder krävs framöver. Det framgår även med all önskvärd tydlighet, både direkt och indirekt, att äldreomsorgen står och faller med tillgången på personal. Det sägs t.ex. att över en miljon lägenheter i flerfamiljshus med tre eller fler våningar saknar hiss. För gamla människor som har svårt att förflytta sig kan det innebära problem att bo kvar i sina gamla lägenheter. Och om de bor kvar har de på ett tidigt stadium naturligtvis behov av hjälp. Dessutom påpekas det att gamla människor ofta har personer som de känner i sitt grannskap. Men för de gamla människor som är rörelsehindrade är det svårt att upprätthålla de dagliga kontakterna med andra människor, och då sitter de som fångar i sina lägenheter och far illa. Också i detta sammanhang behövs det extra insatser. Vidare sägs det att det finns ungefär 60 000 svårt åldersdementa personer i landet, och av dem bor i dag bara omkring 2 000 i gruppbostäder med tillsyn dygnet runt. I socialstyrelsens rapport föreslår man att det skall byggas gruppbostäder för hälften av de svårt åldersdementa, men resten anser man kan klara sig med hjälp av anhöriga, dagcenter och hemtjänsten. Återigen Prot. 1988/89:44 behövs det insatser från anhöriga, närstående och personal. 13 december 1988 En artikel i Dagens Nyheter häromdagen om långvårdskris i servicehuset angavs det att man, på papperet, till 300 hyresgäster skall ha en personal på tolv personer. Men i det aktuella fallet hade man sex personer. Hemvårdsassistenten sade att personalen får ställa in bad och tvätt och att den inte heller hinner städa. Hemvårdsassistenten sade vidare att personalen får skriva brev till de anhöriga och förklara att de får städa. Personalen har tio minuter på sig till varje lägenhet, mer tid finns helt enkelt inte. Detta visar inte minst på personalfrågornas betydelse och på behovet av åtgärder för att få människor att välja vårdyrket. Försöksverksamhet med kortare arbetsdag skulle vara ett bra inslag. Jag tror inte att Aina Westin berörde den frågan i sitt anförande. Kan man tolka det som ett halvt medgivande?

Fru talman! Jag vill också ta upp frågan om arbetstiderna och arbetsförhållandena. Jag tycker att Aina Westin tog mycket lättvindigt på denna fråga. Skall äldreomsorgen över huvud taget kunna fungera måste man satsa på personalen. Personalen är den stora resurs som finns. I enkäter som man har gjort på kommunal nivå har man frågat hur personalen ser på sitt arbete. Många är mycket missbelåtna med att de inte hinner med de arbetsuppgifter de skulle vilja ägna sig åt. De är trötta och slutkörda. När man inte vill satsa på personalen och säga att 30 timmars arbetsvecka vore rimligt eftersom personalen har ett så hårt jobb, tycker jag är att missgynna denna grupp. Andra grupper i samhället har kunnat få kortare arbetstider och detta har accepterats. Detta är en typ av arbete som faktiskt kräver att personalen får litet lindrigare förhållanden. Det kan inte heller vara speciellt roligt att arbeta när man aldrig känner sig till freds och arbetet inte fungerar. Det är mycket som i dag inte fungerar i äldreomsorgen. I somras berättade en kvinna att de hade fått upprätta ett schema som innebar att de gamla fick gå upp ur sängen bara varannan dag. Personalen satte upp en lapp ovanför sängen där man meddelade de anhöriga att man hade tid att ta upp den gamle ur sängen på jämna veckodagar. Då tycker jag att vi har kommit för långt från det Välfärdssverige som vi så länge har skrutit om. Jag tycker att vi här i riksdagen verkligen borde ta vårt ansvar för gruppboende, se till att byggandet kommer i gång och att kommunerna får resurser. Vi vet att statsbidrag alltid är attraktivt för kommunerna. Det stimulerar kommuner till att göra någonting. Det får inte bli så som en sjuksköterska berättade för mig att man gör på hennes arbetsplats: Vi säger konsekvent till de anhöriga att de måste ta hem den gamle, trots att anhöriga kanske tycker att vederbörande är för dålig, för annars kommer politiker aldrig att inse att de behöver göra någonting för äldreomsorgen.

Fru talman! Först vill jag säga till Daniel Tarschys att jag är långt ifrån kallsinnig när det gäller de åldersdementa. Jag vet hur oerhört viktigt det är med insatser för just dem som på ålderns höst har blivit glömska. Det behövs naturligtvis insatser på en lång rad områden. Jag vill ändå påstå att även om det man gör inte är tillräckligt så har man kommit till större insikt om den här gruppens behov. I många kommuner utvecklas nu ett arbete för den här gruppen. Man satsar i större utsträckning än tidigare på grupphem. År 1987 bodde sammanlagt 890 personer i gruppboende, varav 492 i bostäder för åldersdementa. Fram till 1989 planeras ytterligare 230 gruppboendeplatser för sammanlagt 1 870 personer. Det innebär att 80 96 av de planerade gruppboendeplatserna är avsedda för åldersdementa. Visst kan man, Daniel Tarschys, säga att detta inte är tillräckligt — jag har inte påstått något annat — men man har som sagt ändå kommit till större insikt och satsar mer i dag än det har gjorts tidigare. Jag är glad över att Daniel Tarschys och jag är överens om den långsiktiga och den kortsiktiga ekonomin. Det var inte alls någon kritik, bara ett konstaterande att jag tyckte att jag var mera optimistisk än Daniel Tarschys. Jag uppfattade, Margé Ingvardsson, mig i detta sammanhang som talesman för utskottsmajoriteten. Jag har framlagt de synpunkter som i betänkandet framförs av utskottsmajoriteten, medan Marg6 Ingvardsson i sitt inledningsanförande hela tiden vände sig till statsrådet. Det tycker jag också kan vara bra, men vi har knappast tid och utrymme för en sådan diskussion just nu. Jag skall. ta upp en annan fråga, hemtjänstens innehåll, där Margö Ingvardsson efterlyste konkreta förslag. Hon tog upp förslaget att inom hemtjänsten överföra vissa serviceuppgifter till andra. Det finns faktiskt önskemål från dem som arbetar inom hemtjänsten att slippa vissa arbetsuppgifter. Det har jag erfarenheter av från många kommuner, inte minst från min egen. Man har försökt att ändra arbetssituationen genom att överlämna vissa arbetsuppgifter på andra serviceenheter.
Fru talman! Ulla Tillander nämnde att det finns 60 000 senildementa i Sverige och angav att 2 000 av dessa i dag bor i gruppbostäder. Aina Westin hade en något lägre siffra men nämnde i gengäld att det för närvarande planeras ytterligare några tusen platser. Det innebär alltså att det återstår enormt mycket innan vi har kunnat åstadkomma ett anständigt och värdigt boende för de senildementa. I det läget tycker jag att det i grunden är fel att låta deras situation vara oförändrad och vara nöjd med att kommuner och landsting har ansvaret och säga nej till riktat statsbidrag. Vi tycker att det är skäl att sätta in kraftåtgärder för att se till att vi så snart som möjligt kan lösa problemet med det bristfälliga gruppboendet. Det kräver både insatser från statens sida och en översyn av gällande regler för bostadsfinansiering. Vi vet att kommunpolitiker uttryckt sympatier för den här gruppen. De säger: Vi vill gärna göra insatser, men vi kan inte göra det med de regler som ni själva i riksdagen har infört och som länsbostadsnämnden har uttolkat för OSS. Det går inte, Aina Westin, att överlåta problemet till kommun och Prot. 1988/89:44
Fru talman! Det var inte min avsikt att förarga Aina Westin. Om jag gjorde det, ber jag om ursäkt. Jag kände mig helt enkelt väldigt besviken över att utskottets talesman inte kommenterade våra anföranden med ett enda ord utan höll sig strikt till vad utskottet redan anfört. Nu fick jag dock några kommentarer i repliken. Jag tycker det är bra att Aina Westin, precis som jag, anser att diskussionen om styrmedel är viktig. Men den diskussionen, säger Aina Westin, får vi ta i ett annat sammanhang. Vilket sammanhang då? undrar jag givetvis. Det är ju i dag vi fastställer målen och riktlinjerna. Avhänder vi oss möjligheten nu att skaffa styrmedel, vilken möjlighet har vi då att påverka utvecklingen i framtiden? När det gäller hemtjänstens innehåll säger Aina Westin att det är ett önskemål från hemtjänstpersonalen att flytta över vissa serviceuppgifter från hemtjänsten. Det kan jag förstå med tanke på de villkor som personalen har i dag. Fick personalen andra arbetsvillkor skulle kanske inte städuppgifter och annat vara så tunga. Om man nu för över arbetsuppgifter från hemtjänsten är frågan hur detta drabbar de hemtjänstbehövande. Anser Aina Westin att fördelarna för personalen uppväger nackdelarna för hemtjänstbehövande får vi kanske diskutera frågan. Jag kan inte se att det som helhet för personalen innebär förbättringar. Också om vi tar bort städuppgifterna och andra tunga arbetsuppgifter från hemtjänsten måste någon annan personalgrupp utföra de arbetena. Om man då specialiserar och styckar upp arbetet så att en grupp har litet lättare och roligare arbetsuppgifter, blir det en grupp som bara får tråkiga arbetsuppgifter. Då kommer den gruppen att få ännu större personalomsättning än vad hemtjänsten kanske haft tidigare. Så det är ingen lösning på problemet. Jag anser att vi måste sträva till att förändra hemtjänstarbetet så att arbetsområdet blir mycket bredare än vad det är i dag. Om man sedan vidtar de andra åtgärder som vi har föreslagit, kommer också arbetet att bli lättare.

Fru talman! Jag noterar med glädje att Aina Westin medger att det skulle vara bra med försöksverksamhet med kortare arbetsdag. Det är mycket bra om det är så, för det finns en aspekt att beakta i det här arbetet. Detta är ett kvinnoyrke; det domineras helt av kvinnlig arbetskraft. Om arbetet är tungt, psykiskt och fysiskt påfrestande och dessutom utförs inom en bransch som inte kan uppvisa någon lönsamhet, då är yrket inte särskilt attraktivt. I propositionen framhålls att möjligheterna att rekrytera ny personal blir sämre beroende på att antalet ungdomar kommer att vara betydligt mindre under de närmaste årtiondena. Inte minst därför, underströks det i propositionen, finns det all anledning att se över de personalpolitiska insatserna. Dessutom vet vi att det är stor omsättning på personal inom vården och att sjukfrånvaron är stor. ; Som det har framhållits tidigare i debatten måste många av ekonomiska skäl arbeta heltid men man orkar inte utan tvingas på grund av att arbetet är 43 så tungt att arbeta deltid. I den situationen söker man sig till andra yrkesområden. Enligt vår uppfattning måste man då söka finna vägar som gör arbetet inom vården mer attraktivt och konkurrenskraftigt jämfört med arbete t.ex. inom näringslivet. En sådan åtgärd skulle kunna vara kortare arbetsdag. Vad det skulle kunna ge vet man bäst om man ser till att den försöksverksamhet som många landsting har förberett också genomförs.
Fru talman! Diskussionen om styrmedel är naturligtvis mycket viktig. Om man skall anta en plan måste man också veta hur man skall styra för att få planen genomförd. Jag tycker inte att man kan krypa ifrån det ansvaret och säga att vi får diskutera styrmedlen vid något annat tillfälle. Beträffande arbetsuppgifterna för personalen är det klart att man kan dela på dem och säga att den ena skall städa och den andra göra något annat. Men jag trorinte att det är det viktiga. Om man börjar dela upp arbetsuppgifterna enligt den modellen kommer de äldre som skall ha vården att få en otrolig massa människor som kommer och går under dagens lopp, och det tror jag inte att någon vill önska en gammal anhörig. Vad man vill ha och vad man bör sträva efter är att så få människor som möjligt skall passera genom hemmet. Den enda vägen att gå borde vara att ta upp en verkligt konkret diskussion om arbetsgivaransvaret och om hur lång arbetsveckan skall vara.
Fru talman! Till Margé Ingvardsson och Marianne Samuelsson: Vi har ju styrmedel redan i dag! Vi har socialtjänstlagen, och vi har också de bidrag som staten ger till kommunerna, hemtjänstbidraget och de bidrag till personalfrämjande åtgärder som vi fattar beslut om i dag. Detta om något är styrmedel. Jag vill sedan ta upp arbetstiderna. Visst kan en förkortad arbetstid också vara en angelägen åtgärd när det gäller att förbättra förhållandena för de anställda. Men jag vill ändå hävda — och det har utskottet också framhållit — att detta är en fråga för arbetsmarknadens parter att förhandla om. I ett antal kommuner har man faktiskt i de lokala förhandlingarna i höst kommit överens om en förkortad arbetsdag, inom det förhandlingsuppdrag som man har beträffande arbetstidsfrågor. Det finns också många andra arbeten som är tunga osv. — de finns inte bara inom det här området, även om det är mycket viktigt. Viktigt är också att utforma arbetet så att det går att arbeta heltid. För detta finns det en lång rad åtgärder som kan vidtas. Utformningen av hemtjänsten, Margö Ingvardsson, tycker jag är en fråga för våra kommuner. De har att utforma hemtjänsten på bästa möjliga sätt för brukarna och för de anställda. Jag har inte svarat på Sten Svenssons fråga om valfrihet. Man jag vill understryka hur viktig valfriheten är. Det framgår dels av propositionen, dels av vårt betänkande.

Fru talman! Det har varit angenämt att lyssna på dagens viktiga debatt om äldreomsorgen. Det angenäma består i den enighet som finns kring inriktningen av äldreomsorgen för framtiden. Det blir desto viktigare med den enigheten när — vilket flera talare har varit inne på — vårt samhälle står inför en verklig kraftansträngning för att i fortsättningen kunna ge alla äldre människor ett gott liv även när krämporna sätter in. Det är ju huvuduppgiften, det vi samlas inför. Då är det oerhört värdefullt att vi kan stå så eniga som vi gör. Jag skall här enbart ta upp de frågor som har att göra med de organisatoriska lösningarna och därmed äldredelegationens arbete. Hur fungerar det nuvarande organisationssystemet? Äldreberedningen analyserade detta ganska noga. Men den komi slutskedet inte så långt när det gällde att konkret formulera sig i förändringstermer. Däremot visade remissopinionen efteråt en betydande besvikelse och kanske ännu mer otålighet över att äldreberedningen inte hade gått längre i den frågan och inte bättre preciserat vad som borde göras. Det uttrycktes starka krav på att vi omedelbart skulle vidta organisatoriska förändringar för att med dem som stöd bättre möta den situation som kommer i framtiden. Bakom detta ligger naturligtvis en erfarenhet av att nuvarande system inte fungerar bra. Det finns människor som faller mellan stolarna och skickas hem från platser i landstingens institutioner utan att det finns någon fungerande plats att komma till i kommunal regi, för att ta ett exempel. Ett mycket stort och växande antal människor befinner sig på uppenbarligen fel ställen i vårdapparaten. De s.k. klinikfärdiga eller medicinskt färdigbehandlade blir allt fler både inom akutsjukvården och psyksjukvården. Vi vet också att många av dem som befinner sig inom långvården egentligen skulle klara av ett eget boende sådant som vi nu diskuterar det, inom kommunernas ansvarsområde. Det finns också tvister kring ekonomin beträffande vem som skall betala och skjuta till resurserna. Det kommer att accentueras särskilt i den ekonomiska ansträngning som vi nu måste göra inför framtiden i fråga om att ta ansvar för utbyggnaden. Här i Stockholms län diskuteras sedan lång tid tillbaka vem som skall ta ansvaret för utbyggnaden av gruppbostäder. Äldredelegationen diskuterar de här frågorna utifrån två åtgärdsområden. För det första gäller det åtgärder för att stimulera till lämplig vårdform. Vilka åtgärder skall vi vidta för att stimulera kommunerna till att snabbare ta hand om de medicinskt färdigbehandlade? Det andra är naturligtvis: Vilken organisatorisk lösning skall vi skapa för att möta de behov och de uppgifter som vi står inför i framtiden? Beträffande den organisatoriska lösningen tror jag att det finns en mycket stor samstämmighet mellan partierna kring att kommunerna skall ansvara för boendet och för stödet i den dagliga livsföringen. Det kvarstående, dominerande behovet av social omvårdnad är ju huvuduppgiften — det tror jag också att vi är överens om. Ofta blir människor akut sjuka — då handlar det om sjukvården. Men sedan kvarstår för flertalet ett stort behov av social omvårdnad — det är i huvudsak en kommunal angelägenhet. Hur närmar vi oss nu den här uppgiften? Först och främst vill jag säga att delegationen, där både Landstingsförbundet och Kommunförbundet samt socialdemokraterna och de tre borgerliga partierna är företrädda, representerar en mycket stor sakkunskap. Vi försöker arbeta öppet i delegationen, och jag vill till representanterna för övriga partier säga att regeringen här inte serverar några lösningar på fat utan att vi tillsammans måste arbeta oss fram till det som vi tror fungerar bäst för framtiden. Över till tidsplanen. Daniel Tarschys ställde en fråga till mig om den. Det viktigaste med det besked som regeringen ger i äldrepropositionen är att vi inte kan ta lång tid på oss för de organisatoriska frågorna, eftersom huvuduppgiften är att klara vård och omsorg. Därför vill vi hålla fast vid den 1 januari 1991 för ikraftträdandet. Däremot kan vi nu skapa litet mer utrymme för den delegation som arbetar. Det är redan i dag uppenbart att vi inte klarar uppgiften fram till nyårsskiftet, och min avsikt är att begära att delegationen får förlängt mandat ytterligare ett par månader. Däremot är jag mycket ovillig att gå särskilt mycket längre, eftersom vi då börjar inkräkta både på den tid som vi behöver för en vederbörlig remissbehandling av den rapport som delegationen kommer fram till och för förberedelserna inför en förändring av de organisatoriska förhållandena mellan landsting och kommuner — något som vi behöver gott om tid för att klara. Till sist, fru talman, vill jag understryka att vilken organisationsform vi än väljer kommer naturligtvis ett samarbete också i fortsättningen att behövas mellan landsting och kommuner, mellan sjukvård och socialtjänst. Kommun och landsting måste fortlöpande inom sina framtida ansvarsområden ha ett levande och fungerande samarbete i respekt för varandras uppgifter.

Fru talman! Statsrådet tog här upp problemet att så många äldre i dag vistas inom fel vårdform. Statsrådet ställde också frågan vilka åtgärder vi skall vidta för att kommunerna skall ta hand om de äldre. Det är en viktig fråga, och jag hade hoppats att statsrådet själv skulle ange någon form av svar på den, men det kom inget svar eller förslag till lösningar. Också jag tog upp den här frågan i mitt inledningsanförande i dag. Vi kan ha mycket goda intentioner och ställa relevanta krav på hur verksamheter skall se ut och fungera, men frågan är hur vi skall uppnå de målen så länge som vi inte ger oss själva medel för att styra verksamheterna. Jag tror inte att bara en ändring av organisationen när det gäller ansvaret för äldreomsorgen löser de här problemen. Problem kommer nog alltid att kvarstå för dem som berörs både av landstingets institutioner och av kommunens hemtjänst, även vid ett gemensamt huvudmannaskap. Jag tänker på tragiska händelser när det inte har gått ut meddelanden från landstingets sjukvårdsinrättning till kommunens hemtjänst i fall där en äldre Prot. 1988/89:44 patient skickats hem och behöver omedelbar hjälp. Det har ingenting att 13 december 1988 göra med det skilda huvudmannaskapet, utan det har att göra med att det å ena sidan är fråga om en institution, å andra sidan fråga om öppenvård. På bägge områdena finns det alldeles för små resurser. Det kan man inte lösa bara genom organisatoriska förändringar. Det är mera resurser som behövs. Jag undrar också hur statsrådet ser på frågan om resurserna till den framtida äldreomsorgen. Kommer det att räcka med enbart skatter och taxor, eller behöver vi finna andra finansieringsformer? När det gäller kommunernas taxor finns det ytterligare problem, som vi helt har förbigått i dag, nämligen att taxorna inom hemtjänsten i dag är så olika. Man skall vara klok nog att välja kommun att bo i när man blir äldre. Man kan tjäna tusentals kronor på lägre hemhjälpstaxa i en kommun än i en annan. Tar statsrådet upp även de frågorna i det här sammanhanget?
Fru talman! Vi har vid åtskilliga tillfällen i våra motioner pekat på vad som kan hända den enskilde till följd av de kompetenstvister som har förekommit mellan de berörda huvudmännen, där den enskilde kommer i kläm på grund av att dessa blir oense om vilken kompetens som skall tillämpas, hur kostnadsansvaret skall fördelas etc.

Därför är det viktigt att statsrådet nu ger besked om huruvida man har viljan att åstadkomma detta i den kommande propositionen. Jag ställde tidigare en fråga av den innebörden till Aina Westin. Likaså sade jag till henne att man borde redovisa motiven för att vägra att skriva in valfriheten i lagstiftningen. Jag fick inget svar förrän i den andra replikomgången, då Aina Westin hänvisade till regeringen. Jag låter därför frågan gå till statsrådet Lindqvist: Varför vill man inte gå från ord till handling på det här området? Man talar mycket om valfriheten, men vill inte skapa de nödvändiga förutsättningarna för att sätta kraft bakom orden gentemot de ansvariga huvudmännen, så att patienterna kan få åtnjuta en reell valfrihet.
Fru talman! Jag ber att få tacka biträdande socialministern för beskedet beträffande tidtabellen. Det ante mig att tidtabellen skulle komma att spricka. När statsrådet av de sju utmätta månaderna använder fyra till att grubbla över vilka som skall vara ledamöter i delegationen är det ganska lätt att räkna ut att de återstående tre knappast skulle räcka för att knäcka de ytterst svåra frågor som delegationen fått sig anförtrodd. Jag skall motstå frestelsen att ta upp en diskussion i sakfrågan. Förhandlingar pågår, och en stämning av julfrid sänker sig över denna kammare. Låt oss när delegationens arbete är färdigt återkomma till frågan för att se om vi kan bli överens om vilka reformer som behövs inom äldreomsorgen. Jag vill allra sist enrinra om något som jag sade i mitt anförande: 4 Huvudmannaskapsreformer kan säkerligen vara till nytta för att lösa en del av de problem som statsrådet Lindqvist själv beskrev. Men liksom Margö Ingvardsson menar jag att man inte får fästa alltför stora förhoppningar vid huvudmannaskapsreformer. De grundläggande problemen beror på att man har att göra med olika organisationer, olika professioner och olika specialiteter, som måste samverka och hjälpa varandra för att de gamla skall få bästa möjliga vård.
Fru talman! Även jag vill understryka att vi inte skall tro att man löser alla problem inom äldreomsorgen genom en förändring av huvudmannaskapet. Tvärtom har ju diskussionen här i dag visat att problemen är av en helt annan omfattning och har en helt annan inriktning. Det är så att t.ex. personalfrågorna, som tagit så stort utrymme i dagens debatt, förmodligen inte löses genom ett förändrat huvudmannaskap. Dessutom finns det exempel på kommuner som redan nu har det samlade ansvaret men där det fortfarande finns mycket stora problem och olösta problem inom äldreomsorgen. Jag tycker att det är bra att vi, som det står i utskottets betänkande, på intet sätt ännu har fattat något beslut i huvudmannaskapsfrågan.
Fru talman! Jag är glad att statsrådet tog upp det som jag redan har påpekat, att ett växande antal människor befinner sig på fel ställe. Jag skulle dessutom gärna vilja få ett förslag om hur regeringen har tänkt sig att lösa problemen med att många gamla ligger på sjukhusens akutvårdsavdelningar, där vården kostar mycket pengar. Det är en vård som de egentligen inte vill ha. De önskar ofta att få komma till något gruppboende eller något annat som inte kan erbjudas.

Fru talman! Jag blev nyfiken när Margé Ingvardsson efterlyste andra ekonomiska resurser än skatter och avgifter. Jag antar att det bakom en sådan efterlysning finns idéer. Finns de, så tycker jag att Margö Ingvardsson inte skall hålla inne med dem utan ge oss exempel på vad det är för ekonomiska resurser och på vilket sätt Margé Ingvardsson tänker sig att vi skall plocka fram dem. När det gäller de stora skillnaderna i kommunala taxor vill jag säga att vi i våras gav riksrevisionsverket i uppdrag att se över de olika taxesystem som finns inom socialtjänsten — det gäller hemtjänst, färdtjänst och barnomsorg i första hand. Översynen skall ha inriktning på att dels kartlägga vilka | filosofier som har legat bakom taxesystemen och hur de ser ut, dels analysera vilka effekter de olika taxesystemen får för de enskildas ekonomi. Den | frågan är alltså under prövning. När det gäller styrmedel, som Marg6 Ingvardsson flera gånger har varit inne på, vill jag erinra om att det statsbidrag som riksdagen bestämde sig för inte är kravlöst. Det är ett statsbidrag som står i direkt relation till den viktigaste kvalitativa insatsen i äldreomsorgen, nämligen personalen. Det är ett årsarbetarbidrag. Ett annat styrmedel är den lagstiftning som vi nu inför om planeringsskyldighet. Naturligvis innebär också socialstyrelsens tillsyns Prot. 1988/89:44 roll när det gäller socialtjänsten och hälsooch sjukvårdshuvudmännens 13 december 1988 verksamhet en möjlighet till statlig utvärdering och prövning. 2 a ESSER Jag vill också gärna säga att jag utgår ifrån att de riktlinjer som riksdagen antar skall utgöra styrmedel i den meningen att de partier som deltar i detta beslut — det gäller oss alla — också skall se till att de omsätter dessa riktlinjer i det kommunala och landstingskommunala arbetet. Helt utan styrmedel för verksamheten är vi alltså inte. Sten Svensson! Jag skulle gärna vilja att Sten Svensson utvecklade vilka hinder han anser föreligga för den alternativa verksamhet som Sten Svensson betonar betydelsen av. Var finns de hindren? Och vad har Sten Svensson för idéer om att göra något åt dessa hinder? Jag tycker närmast att ett tillägg i socialtjänstlagen om valfrihet skulle skapa större otydlighet om vad som egentligen avses. Hela första paragrafen är ju en enda deklaration om mänskliga rättigheter i det svenska samhället. Den paragrafen bygger helt och hållet på en valfrihetssyn. Den handlar om människors rätt att leva ett gott liv och att få utrymme för sina intressen och sitt personlighetsförverkligande. Valfriheten finns alltså, menar jag, inbyggd där. Till Daniel Tarschys vill jag säga att de fyra månader som det tog innan delegationen ”kom på fötter” gick åt delvis på grund av att det uppstod diskussioner om delegationens sammansättning, en diskussion som innebar att vi tog hänsyn till krav från den borgerliga oppositionen både i Landstingsförbundet och i Kommunförbundet om att delta i delegationens arbete. Det tog rätt lång tid innan Landstingsförbundet och Kommunförbundet hade bestämt sig för hur de ville ha det. Sedan blev det faktiskt på det sättet. Det förklarar delvis denna tidsutdräkt, som jag naturligtvis inte är särskilt lycklig över. Som Daniel Tarschys mycket väl vet hade vi också ett val i höstas, och arbetet kom inte i gång förrän vi kommit förbi valet. Till Ulla Tillander vill jag bara säga att det ansvar som finns samlat i Göteborg, Malmö och Visby inte är ett uttryck för den lösning som vi i delegationen, eller i varje fall jag, eftersträvar. Ett samlat ansvar måste innebära en organisation. Vad som har skapats i Malmö och Göteborg är ju två organisationer, som var för sig motsvarar socialtjänsten och hälsooch sjukvårdsorganisationen. Det är inte en sammansmält organisation för att klara bestämda uppgifter inom äldreoch handikappomsorgen. Däri ligger alltså en väsentlig skillnad mellan vad jag menar måste åstadkommas nu med inriktning på ett samlat kommunalt huvudmannaskap och det som i dag finns. Fru talman! I övrigt vill jag än en gång upprepa att det arbete som vi bedriver i delegationen naturligtvis inte är någon lätt uppgift. Många intressen berörs i dessa diskussioner, och många yrkesgruppers olika roller kommer under diskussion. Jag vill därför uppmana partierna att verkligen gå in för arbetet i delegationen med stor energi, så att vi kan arbeta oss fram till någonting som så småningom kan hålla i det praktiska livet där vi allesammans skall omsätta det på det statliga, landstingskommunala och kommunala planet.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för inviten. Jag kommer mycket gärna över och delger min och mitt partis syn på sjukvårdens och äldreomsorgens finansiering. Jag har gett de här förslagen tidigare, och min tanke är att vi skulle samlas över partigränserna i någon delegation eller kommitté för att förutsättningslöst diskutera den framtida finansieringen av sjukvården och därvid lyssna på varandras idéer och förslag. Jag är övertygad om att det behövs nya finansieringsvägar för sjukvården. Vi har alltså en del förslag, och jag kan tänka mig att andra har andra förslag. Det viktiga är ändå att vi sätter oss ner och diskuterar den här frågan. Statsrådet säger att statsbidragen till hemtjänsten ger klara signaler. Ja, det är möjligt att de gör det, men hemtjänsten har också fått andra signaler just genom statsbidragen under det år som gått, nämligen då socialdemokraterna och de borgerliga kom överens om att ge statsbidrag till ålderdomshemmen. De statsbidragen kostar 740 milj.kr., men ni tillsköt bara 275 milj.kr. i nya anslag. 540 milj.kr. skulle tas genom omfördelning av redan beviljade pengar. I första hand ströks det s.k. schablonbidraget till pensionärer. Det utgick tidigare med 250 kr. per pensionär. Enligt förslaget i budgetpropositionen 1988 skulle det bidraget höjas till 400 kr. per pensionär. Signalerna i det här fallet säger att institutionsvården i form av ålderdomshem skall prioriteras före hemtjänsten. Jag menar att det är felaktiga signaler. Även om vi är överens om att ålderdomshemmen behövs och att de måste ha statsbidrag, måste ändå signalerna till kommunerna vara att det är hemtjänsten som skall byggas ut och förstärkas. Vi föreslår därför att det specialdestinerade statsbidraget per ålderspensionär även i fortsättningen skall utgå.
Fru talman! Om det skall komma fram flera alternativ inom vården och omsorgen — vilket är angeläget, inte minst för att personalen skall få flera arbetsgivare att välja emellan — är det nödvändigt att man har likvärdiga villkor när det gäller bidrag och stöd från stat och kommun. Så är det ju inte i dag. När det gällde ärendet om smittskyddslagen som vi nyss behandlade, kunde jag leda i bevis att enskilda initiativ var diskriminerade i förhållande till offentliga utbud. Så får det inte vara. Likvärdiga konkurrensvillkor måste gälla. Man skapar också goda förutsättningar just ur personalsynpunkt — vilket jag nyss var inne på — genom att man kan erbjuda valmöjligheter. Flera arbetsgivare betyder också att det blir ett varierat utbud när det gäller löneoch anställningsvillkor, arbetsmiljö etc. Omtanken om att få den bästa personalen leder till att det blir en konkurrens i positiv mening även på detta område. Det är bra för den personal som söker sig till vårdyrket. Statsrådet Bengt Lindqvist säger vidare att han inte ser någon mening i att skriva in valfriheten i lagstiftningen. Jag anser att det är nödvändigt att man gör en sådan bestämd markering av att man inte tolererar att enskilda människor kommer i kläm. Vi har i vår motion pekat på ett av flera exempel som finns på det här området. Jag vill påminna om det exemplet. Det gällde en 80-årig kvinna i Småland. Jönköpings läns landsting beslutade plötsligt att hon skulle flytta mot sin vilja. Detta sade en majoritet av politikerna. Vi moderater gick emellertid emot beslutet och stödde kvinnan. Efter många diskussioner retirerade landstinget så småningom. Ärendet JO-anmäldes senare. JO:s kritik blev mycket hård: ”Enligt min mening är det skrämmande att se att olika myndigheters strid om vem som skall svara för kostnaden för vården kan drabba en enskild människa som skett i detta fall.” Med valfriheten inskriven i socialtjänstlagen och hälsooch sjukvårdslagen hade detta inte behövt ske. Valfriheten är nödvändig. För att välfärden skall kunna nå ut till alla krävs att det finns valfrihet.
Fru talman! Jag vill inte komma med några orättvisa beskyllningar mot statsrådet Bengt Lindqvist om det är så att det var socialdemokrater i Landstingsförbundet och Kommunförbundet som behövde fyra månader på sig för att förstå att frågan om äldreomsorgens organisation inte är en ensak för socialdemokraterna. I så fall skall självfallet inga orättvisa beskyllningar riktas mot regeringen. Det kan dock konstateras att regeringen inte ens på fyra månader kunde förstå att det var skäl att från statens sida sätta in andra än socialdemokrater i delegationen.
Fru talman! Jag vill med mitt inlägg bara varna för en övertro på att en organisatorisk förändring skulle kunna lösa problemen inom äldreomsorgen. I mitt huvudanförande underströk jag att vi måste finna lösningar som är de bästa möjliga ur de äldres synpunkt. Därvidlag bör man också lyssna på personalen. Nu är det redan många som har hört av sig. Inför en sådan här förändring som har aviserats i propositionen har många som behöver vård uttryckt sin oro för att de återigen skulle kunna komma i kläm. Det är angeläget att det görs en bedömning som leder till att de vårdbehövande hamnar på rätt vårdnivå. För låg vårdnivå vet vi betyder missade rättigheter. För hög nivå betyder ett större tryck på våra redan hårt belastade sjukhuskliniker.
Fru talman! Mitt meningsutbyte med Margé Ingvardsson gör mig än mer nyfiken på vilka ytterligare finansieringsvägar som Margö Ingvardsson vill anvisa för äldreomsorgen. Jag skall faktiskt tipsa finansministern om att han borde närma sig Marg6ö Ingvardsson för att få reda på vad detta skulle kunna vara för någonting spännande.

Detta kunde ske genom det tillskott på 540 miljoner som gjordes och genom att man tog i anspråk större delen av per capita-bidraget. Den del som blev kvar av per capita-bidraget används nu för personalutvecklande insatser, vilket jag också tycker är mycket bra. Till Sten Svensson skulle jag återigen vilja ställa frågan vilka hinder han egentligen 'åsyftar. Vad är det som inte medför lika behandling inom äldreomsorgen när det gäller olika alternativ? Det vore bra om vi fick det preciserat först, så att vi sedan kunde diskutera om vi vill göra någonting åt det. Till Daniel Tarschys vill jag säga: Nej. Det här är kanske egentligen inte en fråga att hålla på och diskutera. Det som tog upp större delen av tiden var emellertid diskussioner mellan de borgerliga partierna om hur den borgerliga sammansättningen i delegationen skulle se ut. Jag vill sedan vända mig till Ulla Tillander. Jag har ingen övertro på att det är de organisatoriska förändringarna som slutligen skall lösa våra uppgifter inom äldreomsorgen. När samhället står inför en stor ansträngning — det handlar faktiskt om det — att klara de växande behoven av vård och omsorg, är det självklart att också organisationsformen betyder en del för en vettig hushållning, för en riktig planering och för att man skall kunna se till att alla människor får den vård och den omsorg de behöver. Den övning vi nu håller på med i äldredelegationen handlar om detta. Det är ingen oviktig aspekt på resursanvändningen inom äldreomsorgen. Jag vill dock än en gång understryka att huvuduppgiften naturligtvis är att finna och skapa de resurser vi behöver för att möta ett växande behov av vård och omsorg från gamla människor. Alla skall ha rätt till ett gott liv. Det gäller även människor som blir sjuka eller handikappade på äldre dagar.

Fru talman! Det känns litet avslaget att efter så här många timmars debatt gå upp och fortsätta. Jag skall göra det i alla fall, eftersom jag skall tala om en fråga som jag tycker är mycket viktig och som har fått en nonchalant behandling i utskottsbetänkandet. Det gäller personalen, som så många har sagt så vackra ord om från den här talarstolen i dag. Personalen kan emellertid inte leva på ord eller få bättre anställningsförhållanden genom alla de ord som har uttalats här. Jag vill mena att det är tomma ord. Det framgår när man tittar på vilka beslut som skall fattas i kammaren när debatten är avslutad. Inte en enda konkret åtgärd föreslås för att göra personalsituationen bättre, fastän vi vet hur det ser ut i dag runt om i kommuner och landsting. Vi vet att det råder oerhörda brister och att det absolut största problemet är personalbristen. Det har sagts här att personalfrågan har behandlats ingående. Det är möjligt. Många rader är skrivna och det finns många sidor men inte ett enda konkret förslag. Det har sagts att personalen gör en storartad insats. Ja, visst Prot. 1988/89:44 gör den det. Personalen kan väl då ha rätt att kräva av oss politiker att vi gör 13 december 1988 en insats tillbaka för den. FÄR TER Det har sagts att personalfrågorna skall prioriteras av kommuner och landsting. Det står i propositionen. Men det sker inte i verkligheten. Detta vet vi om alla vi som sitter här. Det måste vi ta ett ansvar för. Det har sagts att man skall minska personalomsättningen, minska sjukfrånvaron, höja tjänstgöringsgraden och förbättra rekryteringsmöjligheterna. Dessa problem vill man åtgärda. Men inte ett enda konkret förslag finns i detta betänkande, som vi nu skall fatta beslut om. Vi från vpk har föreslagit sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen just av det skälet att det är en nödvändighet och ingenting annat. Det är inget tricks utan en ren nödvändighet. Att så många i dag arbetar deltid beror på att man inte orkar. Det behövs inga utredningar för att visa detta. Det är klart dokumenterat av de människor som arbetar inom äldreomsorgen och som har blivit trötta och slutkörda. Vi har sagt att personalen skall ha utbildning på arbetstid, därför att det krävs utbildning om man skall kunna uppfylla alla de goda förslag som finns i dessa papper — i ord; det finns inga konkreta förslag om hur man skall genomföra dem. Det behövs alltså utbildning och den skall ges på arbetstid. Vi har sagt att det behövs normer för personaltäthet. Det är nödvändigt med normer för personaltäthet inom äldreomsorgen precis som inom barnomsorgen och av samma skäl. Det handlar om kvalitet, inte om passning, matning och tvättning. Det handlar om kvalitet inom äldreomsorgen precis på samma sätt som inom barnomsorgen. Då måste det även finnas normer för personaltäthet. Det handlar naturligtvis om högre lön. Men det är inte vi som skall fatta beslut om detta utan arbetsmarknadens parter. Men vi kan fatta beslut om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, vilket innebär ett rejält lönelyft för en yrkesgrupp som är fruktansvärt lågavlönad. Detta är konkreta förslag som vi från vpk har kommit med. Vi hade naturligtvis hoppats att flera skulle våga ta konkreta steg, nu när situationen är så krisartad som den är. Det är i allra högsta grad ansvarslöst att inte gå med på dessa yrkanden. Det låter som om jag hotar er. Men jag hoppas att, när vi skall rösta, tillräckligt många av kammarens ledamöter är tillräckligt gamla för att åtminstone av ren självbevarelsedrift gå med på att dessa regler införs. Annars blir det ingen äldreomsorg på 1990-talet över huvud taget. Jag tror att flera av er kommer att djupt beklaga detta. när ni sedan sitter hemma.

Fru talman! Propositionen ”Äldreomsorgen inför 90-talet” berör cirka 1,5 miljoner människor, som är 65 år och däröver. Vi vet också att andelen äldre, dvs. de som är 65 år och däröver, inte beräknas öka under 90-talet. Däremot kommer antalet personer i åldrarna 80 år och däröver att öka med 90 000 fram till år 2000. Ärendet i dag berör alltså ett stort antal människor. När jag nu vill stanna upp vid en liten minoritet i denna grupp, gör jag det därför att jag anser den gruppen vara en mycket utsatt grupp pensionärer. Det handlar om de äldre 53 invandrarna, en grupp som beräknas omfatta ca 126 000 år 2000 och som i huvudsak består av kvinnor. Varför är nu denna grupp pensionärer så utsatt? Jo, helt enkelt därför att väldigt många av dem har stora språkproblem, som gör att de inte på ett naturligt sätt kan göra sig förstådda och som isolerar dem socialt. Det måste vara en stor tragik för en människa att ha lämnat eller ha tvingats lämna sitt hemland, och flytta till en ny miljö, inte ha ett arbete, isoleras på grund av språkproblem och försöka anpassa sig till ett helt nytt kulturmönster. En sådan ålderdom önskar sig ingen av oss, och därför måste vi ha förståelse för de äldre invandrare och flyktingar som finns i Sverige och hjälpa dem till en dräglig tillvaro. Jag har träffat invandrarkvinnor som inte har talat med någon på flera veckor, eftersom ingen har förstått deras språk och de själva inte behärskar det svenska språket. Jag försäkrar att dessa människor är mycket olyckliga och inte mår speciellt bra. Eller kan ni tänka er en läkarmottagning, där en invandrarkvinna försöker göra sig förstådd. Kvinnan är äldre och sjuk, och därtill är läkarbesöket något som enligt hennes kulturbegrepp är en förnedring för henne, då det på läkarmottagningen finns enbart manliga läkare. Situationen är inte ovanlig, beroende på att bristen på tolkar är utbredd på många håll. Vad säger man då i propositionen angående de äldre invandrarnas situation och samhällets ansvar för dessa? I propositionen anför statsrådet: | ” Antalet äldre som invandrar till Sverige är litet och utgör ca två 96 av det totala antalet invandrare. Antalet äldre bland dem som redan har invandrat till Sverige kan emellertid, enligt beräkningar som gjorts av statistiska centralbyrån, komma att öka från ca 65 000 år 1985 till ca 126 000 år 2000. En sådan utveckling kommer att ställa nya och annorlunda krav på samhällets ! äldreomsorg. Kommuner och landsting måste ta hänsyn till olika invandrargruppers etniska, språkliga och kulturella särdrag, så att de invandrarpolitiska och socialpolitiska målen kan uppnås även för äldre. Likaså är det angeläget med särskilda insatser för äldre invandrare med annan kulturell bakgrund och med bristande kunskaper i svenska. Låt mig i detta sammanhang få påpeka att socialstyrelsen nu tillsammans med Svenska kommunförbundet utarbetar en idéskrift om kommunerna och äldreomsorgen. ---I denna kommer det bl.a. att finnas praktiska råd och exempel för kommunerna när det gäller planeringen av äldreomsorgen för invandrare. Vidare tas frågor om kommunernas information till äldre invandrare upp samt frågor om kulturkompetens och tvåspråkighet hos personalen som arbetar med äldre invandrare.” Målsättningarna i propositionen när det gäller de äldre invandrarna är glädjande. Regeringen och det ansvariga statsrådet skall ha en eloge för att de äntligen har plockat fram detta problem. Men aldrig så goda målsättningar kan misslyckas, om man inte lyckas få ut ambitionerna till verkligheten. Och verkligheten i det här fallet är landsting och kommuner. Det är ju nu en gång så att minoriteter ibland kommer i kläm och glöms bort. Om gruppen är större tycker man att problemet är större och ägnar det mer tid. Man glömmer så lätt att den enskilda människan som finns i sammanhanget upplever sin situation lika problematisk, oberoende av om hon tillhör den = Prot. 1988/89:44 stora majoriteten eller den lilla minoriteten. Låt oss se till att den minoritet 13 december 1988 som jag har talat om här får sina behov tillgodosedda och att även den får rätt. = ägg. en till en bra ålderdom. Till slut, fru talman! Såsom ny ledamot av denna kammare får man ibland höra de mest fantastiska uttalanden och påståenden. Jag hade i och för sig inte tänkt ta upp denna fråga, men jag blev så upprörd, när det från denna talarstol hävdades att vi i detta land aldrig tidigare har haft en så dålig åldringsvård som vi har just nu. Det är helt riktigt att vi skall se framåt och försöka skapa ett bättre samhälle för våra åldringar, men ibland vore det kanske bra för vissa ledamöter att också se litet bakåt. Jag tar mig friheten att citera ur en debattartikeli en av ortstidningarna i Västerbotten i går. Den är skriven av en äldre dam, som vet och minns hur det var för hennes föräldrar och farföräldrar. Jag citerar vissa delar av denna debattartikel: ”Jag minns min egen mormor som bodde hos oss. Vi var många barn. I husets kök och primitiva rum där hade hon ingen möjlighet att få rå sig själv eller ha en lugn vrå. Ändå hade hon det inte värst. Jag minns gamla människor på Söder i Stockholm i slutet av 30-talet och på tidigt 40-tal. Man såg ofta gamla kvinnor i slitna, lappade kläder komma in i mjölkmagasinet så snart det öppnades. Dom köpte en halv liter mjölk för 12 öre och frågade efter gammalt bröd. Så gick dom till slakteributiken och tiggde, eller köpte ben och slaktavfall för några ören. Då var människor ofta utslitna och gamla vid 55 års ålder. Pensionsåldern var 67 år. På 40-talet förbättrades pensionen något men var fortfarande otillräcklig. Jag minns en gammal man som kom in i affären någon dag före pensionen och frågade hur stor bit korv han kunde få för 68 öre. Det var kanske svårast för ensamma män. — — — Går vi bara lite längre bakåt i tiden, före folkpensionens tid, hade de gamla fattiga endast välfärdsinrättningar som fattighusen att ty sig till. Ett skräckexempel på hur sådana kunde serva de gamla var fattighuset Sabbatsberg, där fanns förhållningsregler för de gamla uppspikade på salarna. Hjonen skall iakttaga ett stillsamt och gudfruktigt leverne. Hjonen skall vara hövliga, lyda föreståndarens och personalens tillsägelser samt utföra ålagda sysslor. Bryter någon mot dessa regler kan kroppsbestraffning utdelas, eljest vatten och bröd enligt föreståndarens bestämmelser.” Låt oss vara ärliga och erkänna: Det finns brister i dagens åldringsvård. Stå inte här i talarstolen och påstå att åldringsvården i Sverige aldrig har varit så dålig som den är i dag, för det är inte sant!

Fru talman! Jag är nu i den åldern då jag har ganska stor erfarenhet av gamla släktingar och av gamla vänner. Genom engagemang i samhället, också politiskt, vet jag ganska mycket om hur äldrevården fungerar. Det är viktigt att känna till litet om situationen. Fru talman! Jag vill tacka för att invandrarnas situation har tagits upp. Jag hade tänkt beröra den i mitt anförande. Jag ställer mig helt bakom det som redan har sagts. 55 De vackra ord som sägs här i salen försvinner ut i luften och får ingen effekt om det inte finns konkreta åtgärder att ta till. Det finns bra förslag i det betänkande vi nu behandlar. Vi borde ändå ha viss ekonomisk styrning för att få den äldrevård som vi eftersträvar. Även pensionerna är i dag för vissa grupper helt otillräckliga för att de skall klara sin blygsamma levnad på dem. Detta gäller i första hand undantagandepensionärerna men också dem med tilläggspension eller med mycket låg ATP och folkpension. Antalet pensionärer med dessa villkor minskar för varje år, och antalet pensionärer som har högre pension ökar. Det är viktigt att personalens arbetstid förkortas. Det är på detta område som miljöpartiet de gröna anser att lika lön och sex timmars arbetsdag skall införas först, dels därför att denna personal är mycket lågavlönad, dels därför att de har ett tungt arbete. Att bryta ut delar av detta arbete och lägga dessa på andra uppdragstagare tycker vi är direkt olämpligt. För att personalen skall orka med sex timmars arbetsdag i äldrevården är det nödvändigt att man behåller olika arbetsmoment. Det är också nödvändigt för de gamla. Det viktigaste vi kan göra är alltså att minska arbetstiden. Kostnaden för detta är inte så stor som den har beräknats på pappret. Nästan alla människor med så här tunga arbeten — lokalvårdare, människor inom äldreomsorgen osv. — orkar inte arbeta fram till den dag då de normalt får ålderspension. I denna grupp uppstår väldigt många arbetsskador och många blir förtidspensionärer. Detta kostar samhället oerhört mycket. Vi måste se till de reella kostnaderna för denna verksamhet. Flykten av utbildad personal från vården är mycket dyrbar. Det är en ren besparing att behålla dessa anställda i vården. Det är alltså viktigt att se till att människor orkar arbeta. Detta resonemang gäller naturligtvis även industrin, där det förekommer många arbetsskador. Det är mycket ofta kvinnor som arbetat länge som drabbas av yrkesskador. Det finns andra undersökningar som visar att kvinnor som arbetar halvtid eller deltid har klarat att arbeta fram till sin pension på ett helt annat sätt. Jag kan inte garantera att dessa undersökningar är statistiskt säkerställda, men undersökningarna är från industrin i Småland. För att inte förlänga debatten ännu mer har jag valt att ta upp frågor som är nya i sammanhanget. Fru talman! Jag vill tacka Daniel Tarschys för att han säger att man kan få välja om man vill ha eget rum eller ej i långvården. Hans uttalande innebär att han går före utvecklingen, eftersom många människor i dag ligger i korridorer. Vi skall satsa på att alla som vill skall få eget rum, men i första hand skall vi låta människor behålla möjligheten att bo på ålderdomshem — en möjlighet som på en del håll togs ifrån de gamla då ålderdomshemmen var på väg att försvinna. Vi är tacksamma för att så inte längre sker. Fru talman! Jag vill också nämna litet om ekonomisk tillväxt. Det är alldeles riktigt att detta är en fråga där miljöpartiet skiljer sig från alla andra partier i denna kammare. Även när det gäller solidariteten med framtiden skiljer vi oss från övriga partier. Det talas om ekonomisk tillväxt, men tillväxtens innehåll är oerhört viktig. Folkpartiets ungdomsförbund vill diskutera tillväxtens innehåll.

Det handlar om förebyggande vård, bättre utnyttjande av resurser och kunskaper, mindre förslitning av människor och färre förtidspensionärer i både industri och vårdarbetet. Det är alltså viktigt att i prognoserna baka in de vinster som ett resurssparande samhälle ger. Det går naturligtvis bara att uppskatta vinsterna, men mycket i budgetarbetet är uppskattning för framtiden. Det är viktigt att se sammanhangen och helheten och inte bara ta med det faktum att vi inte vill fortsätta den materiella tillväxten. Vi vill ha tillväxt inom vissa områden, t.ex. inom utbildning, vård och omsorg och inom resurssparande åtgärder.

Fru talman! Daniel Tarschys anklagar miljöpartiet för att inte ha en genomtänkt ekonomisk politik. Vi i miljöpartiet tycker inte att samhället i dag har en genomtänkt ekonomisk politik. Om samhällets inställning till ekonomin inte ändras kommer vi inte heller att få råd med den utökade åldringsvård som vi vet att vi kommer att behöva. Vi ser ju redan början på utvecklingen, och vi vet att det kommer att bli värre. Vi kan inte här i Sverige köpa oss fria från våra sociala förpliktelser. Det finns inga avlatsbrev att köpa för att slippa att ta hand om sin gamla mamma —- inte ens via längre arbetstid, högre inkomst och större skatter. Det går inte att säga: Jag har betalat min skatt, nu får samhället ta över mitt ansvar. Naturligtvis skall vi betala vår skatt. Vi får eventuellt dra ned på vår konsumtion om det blir nödvändigt, men det är absolut vårt ansvar att ta hand om våra gamla. Hur skall vi orka ta hand om våra gamla? Jo, med sex timmars arbetsdag. Det skulle ge oss just den tid till socialt engagemang som behövs. Med kortare arbetstid räknar vi med denna reaktion hos vanliga människor. De kommer att orka ta hand om sina gamla och hjälpa dem. Vi måste inte först tjäna ihop pengarna för att sedan behöva ta tjänstledigt för att sköta om våra gamla. Vi kan gå den andra vägen, Daniel Tarschys, dvs. kortare arbetstid så att vi hinner med anhörigvård. Vi skall inte ta över helt och hållet, men vi måste hjälpa till. Miljöpartiet anser att vi måste ha kortare arbetstid — för allt i världen inte längre. Miljöpartiet anser också att solidariteten med de svaga grupperna i samhället måste bli mycket större.

Fru talman! Någon miljon människor i Sverige arbetar av eget fritt val deltid. Ingen har ifrågasatt det. Däremot föreslår man från miljöpartiets sida att alla människor i Sverige skall ha sex timmars arbetsdag, med mindre lön som följd. Jag tillåter mig att påpeka att detta kommer att ha effekter på pensionssystemet i Sverige. Vi betalar de gamlas pensioner genom arbetsgivaravgifter. Om inkommande arbetsgivaravgifter minskar med 25 Zo minskar också de resurser som finns för pensioner med 25 96. Miljöpartiet får vara vänligt och tala om var ni tänker trolla fram de tiotals miljarder kronor 57 som behövs för att ge de gamla deras utlovade pensioner. Utöver de pensioner som vi alla gemensamt i riksdagen har utlovat, dvs. ATP, folkpensioner och pensionstillskott, lovade Ragnild Pohanka nyss ytterligare höjningar till dem som har de lägsta pensionerna. Miljöpartiet har här ett problem — att fundera ut hur pensionssystemet skall finansieras när ni samtidigt vill minska inflödet av avgifter som finansierar pensionerna. Detta problem har ni också när det gäller finansieringen av äldreomsorgen. Det krävs nu och i framtiden stora resurser för att ta hand om ett växande antal äldre. Vi måste ha skattemedel för detta. Då återstår det bara för ett parti som önskar nolltillväxt att fundera ut hur den ekvationen skall lösas. När det gäller ATP-systemet finns det mycket noggranna kalkyler som kan hjälpa er på traven. Dessa kalkyler visar att ATP-systemet är uppbyggt för ett samhälle med en viss tillväxt. Är tillväxten 2,5 96 i samhället klarar vi ATP i framtiden. Är tillväxten 2 Zo kommer vi också att klara det, med gradvisa höjningar av pensionsavgifterna. Med 1,5 96 tillväxt kommer det att bli ganska svårt att klara ATP-systemet. Är tillväxten 0 Jo är ATP-systemets kollaps en självklarhet. Det kan ni i miljöpartiet övertyga er om om ni tar del av de kalkyler som finns på detta område. Det är detta problem som jag har presenterat för miljöpartiet och som jag hoppas att det politiska utskottet vill begrunda.
Fru talman! Jag tackar Daniel Tarschys för hans goda råd. Vi i miljöpartiet lovar verkligen att begrunda detta problem. Om Daniel Tarschys tror att vi inte har begrundat detta problem har han fel. Det står också i vårt program att vi kräver laglig rätt att ha sex timmars arbetsdag. Det betyder inte att alla människor måste arbeta sex timmar. Men man skall ha laglig rätt att göra det. Jag tror att vi kommer att få ett samhälle där man blir tvungen att arbeta endast sex timmar för att hinna med de sociala förpliktelserna. ATP är kanske inte det underbara system man hade tänkt sig från början. Jag har på sista tiden läst i tidningarna att ATP mycket väl kan kollapsa — även utan miljöpartiet.
Fru talman! Det senaste uttalandet kan jag hålla med om. Miljöpartiet bidrar onekligen med den ekonomiska politik som ni föreslår. Enligt min uppfattning bör alla människor i Sverige ha rätt att arbeta deltid. Den rätten har man också i dag. Det är ingen som är tvingad att arbeta heltid, utan man kan välja sin arbetstid. Man kan arbeta åtta timmar, sex timmar eller fyra timmar. Givetvis finns det i vissa delar av landet en brist på arbetstillfällen avpassade just till dessa önskemål. Där bör vi hjälpas åt att få undan denna brist så att alla människor själva skall kunna bestämma sin arbetstid. Men om jag har förstått miljöpartiet rätt, önskar man en generell neddragning av arbetstiden, och man önskar en nolltillväxt i ekonomin. Jag har tillåtit mig att påpeka att det programmet — hur tilltalande det än kan synas från en rad utgångspunkter, individens frihet osv. — stämmer illa med de krav som vårt pensionssystem ställer på en fortsatt tillväxt. Det stämmer även illa med de krav som äldreomsorgen ställer på att vi som arbetar skall Prot. 1988/89:44 frambringa mer och mer resurser för att kunna ge den omsorg som vi i stort 13 december 1988 sett är överens om i denna kammare, och för att kunna ge de pensionshöj
Fru talman! Ja, det är alldeles riktigt att miljöpartiet inte vill ha en tillväxt som bara fortsätter och fortsätter. Någonstans måste det ändå ta slut. Jag vill inte förlänga debatten. Vi kan hålla på här hur länge som helst. Jag avslutar därför nu debatten för egen räkning.

Fru talman! Jag skall kort gå in på de personalpolitiska frågorna igen. Det gör jag med anledning av Gudrun Schymans sätt att ta upp dessa frågor i sitt inledningsanförande. Hon säger att utskottet har behandlat dessa frågor nonchalant och ansvarslöst. Jag tycker att det är att gå litet väl långt. Om Gudrun Schyman hade läst dels propositionen, dels utskottsbetänkandet, hade hon funnit att vi verkligen har behandlat dessa frågor seriöst i båda sammanhangen. Gudrun Schyman hävdar att man inte kan finna en enda konkret åtgärd. En konkret åtgärd är ändå att man föreslår att avsätta 100 milj.kr. under två år för personalfrämjande åtgärder. Gudrun Schyman säger även att det behövs inga fler utredningar på arbetstidens område. Det är bara, som jag har förstått, att införa sex timmars arbetsdag med full lön omgående. Enligt min uppfattning om ekonomi kostar detta pengar. Vi kan anse att frågan om förkortad arbetstid är en mycket angelägen fråga — det kan vi allesammans ha en uppfattning om. Men jag skulle vilja varna för den övertro på arbetstidsförkortningar som här har skymtat fram i behandlingen i dag. Det finns nämligen en risk att man accepterar yrkesstatus som den är i dag, och inte skapar förändringar på många andra viktiga områden såsom arbetsorganisation och arbetsmiljön som helhet. Där fordras det verkligen åtgärder i dag. Detta gäller även en annan viktig fråga. Här talar man så mycket om den duktiga personalen, men vi måste se till att personalen får ett ökat inflytande i utformningen av äldreomsorgen. I dag finns det brister. Jag anser därför att det är dessa frågor vi skall sätta in åtgärder för. Detta finns klart angivet i både propositionen och utskottsbetänkandet. Jag konstaterar samtidigt att det faktiskt finns en bred majoritet i utskottet när de gäller de personalfrämjande åtgärderna. Samtliga partier harställt upp på detta. Det tycker jag bådar gott för framtiden. Vi kan kanske framdeles ändå gemensamt lösa dessa frågor. Kommuner och landsting har ett oerhört ansvar att nu följa upp de intentioner som finns i propositionen och i utskottsbetänkandet.

Fru talman! Jag lovar att jag skall försöka uttrycka mig så vårdat att jag inte retar upp någon och förlänger debatten. Det är möjligt att det var att ta i när jag använde ordet nonchalant, Aina Westin, men ansvarslöst håller jag fast vid att det är, när man struntar i 59 situationen som den nu faktiskt ser ur i dag ute i kommuner och landsting. Jag tycker att det är ansvarslöst att inte föreslå någon konkret åtgärd för att förbättra förhållandena, t.ex. införande av sex timmars arbetsdag. Vi har kanske olika uppfattning om vad politiskt ansvar är för någonting. Jag sade inte att arbetstidsfrågan inte bör utredas alls. Vad jag talade om var äldreomsorgen och beträffande den anser jag att den praktiska verksamheten har visat att det är för arbetsamt att arbeta åtta timmar om dagen inom äldrevården. Verkligheten har själv belyst detta tillräckligt. Visst kan det kosta pengar att ändra på förhållandena, men man måste fråga sig vad stor personalomsättning, sjukfrånvaro, förtidspensionering och arbetsskador kostar. Allt detta kostar också pengar. Man skulle kanske vinna en del om man genomförde reformerna. Sedan vill jag hålla med om att miljöpartisterna ibland gör ohistoriska uttalanden. Jag fick just höra ett uttalande som jag vill bemöta. Ragnhild Pohanka sade: Ni har en syn på tillväxt som skiljer sig från alla andra politiska partiers. Jag vill påstå att detta är ett felaktigt uttalande. Inom vpk talar vi om social och kulturell tillväxt, inte om ekonomisk tillväxt. Vi väger också in ekologisk balans. Jag skall kanske skicka över ett litet häfte för genomläsning. Sedan kan vi kanske slippa de mycket kategoriska uttalandena på detta område, uttalanden som ju inte alls för diskussionen framåt. Jag vill ta upp en fråga som inte har berörts i detta sammanhang, nämligen kvinnoperspektivet när det gäller vård och omsorg över huvud taget. När vi talar om anhöriga och anhörigas insatser gäller det inte vilka anhöriga som helst. Det rör sig inte om något könsneutralt begrepp, som man kunde tro, utan anhöriga i det här fallet handlar om oss kvinnor. Det är vi som svarar för den äldreomsorg som samhället inte kan bistå med i dag, det är vi som är hemma, precis som när det kollapsar inom barnomsorgen. Det är vi som stannar hemma och sköter våra barn och det är vi som stannar hemma och sköter våra föräldrar, därför att äldreomsorgen och barnomsorgen inte fungerar. Vi är dubbelt beroende av en väl fungerande och utbyggd omsorg. Vi tycker inte heller att vi skall behöva skämmas för att vi inte vill stanna hemma. Man får ibland höra att man skall ha vårdnadsbidrag till nästan allting för att kunna stanna hemma. Vi vill inte skämmas för att säga att vi vill ha en bra äldreomsorg när det gäller våra föräldrar och en bra barnomsorg för våra barn. Det är vår självklara rättighet att leva ett helt liv, att kunna kombinera yrkesarbete med samhällsengagemang, politisk verksamhet, föräldraskap och detta att ha en farmor, mormor, farfar eller morfar. Man måste kunna kombinera detta utan att ha dåligt samvete. Det är en självklar rättighet, och den kräver en väl utbyggd äldreomsorg.

Fru talman! Efter sommarens nödrop från havet är det ganska naturligt att riksdagen under hösten debatterar havsmiljön. Vi gör det med anledning av jordbruksutskottets betänkande om särskilda åtgärder med anledning av algblomning och säldöd. Havsmiljön har försämrats av i huvudsak två olika orsaker. Det är dels I och för sig förhåller det sig på det sättet att näring krävs överallt för att livet skall fortsätta. Men det kan bli för mycket näring, övergödning, och då går det illa. Man skulle kunna säga att det som inte växer på land, det växer i havet. Vi spolar och vi sköljer alltför stora mängder näringsämnen ut i havet. Vi har brutit de lokala kvävekretsloppen. Det har skett i jordbruket, där vi transporterar fodermedel och koncentrerar animalieproduktionen, får stora gödselgivor på begränsade områden och tillför handelsgödsel i ökad omfattning. Det har hänt i det urbaniserade samhället där avfallet från människorna spolas ut i avloppssystemen. Vi har förändrat vattenföringen. Även om det fanns förorenade vatten dröjde de tidigare ofta kvar i vattendrag och våtmarker, och där växte så att säga kvävet ur vattnet, innan vattnet fortsatte ut i havet. Vi har dessutom genom våra avloppsreningsverk tagit bort fosforn, som innebär att det växer mindre i vattendragen, vi har dikat och rensat så att vi fått en snabbare transport, dvs. vi flyttar i det här fallet kvävetillgångarna allt snabbare allt längre bort. Detta är ett led i att vi människor har avsagt oss ansvaret för vårt eget avfall, lokalt, regionalt och nationellt. Vi från centerpartiet har tagit upp denna fråga i vårt förslag om ett icke-spridningsavtal för miljögifter, vilket vi har fått reservera oss till förmån för vid utarbetandet av detta betänkande. Vi har också rubbat de storskaliga kvävekretsloppen. Det handlar framför allt om kväveutsläpp i luften, förorsakade av fossilförbränning. Biltrafiken spelar här en mycket stor roll. Under den offentliga utfrågning som jordbruksutskottet anordnade framkom — det finns också refererat i det betänkande vi behandlar — att mer än hälften av kvävetillförseln till havet har sitt ursprung i det diffusa nedfallet från luften. Jordbruket och reningsverken svarar för vardera mellan 10 och 15 96 av de totala utsläppen, men det föreligger mycket stora regionala skillnader. Det andra stora problemet som rör havsmiljön är miljögifterna. Det handlar om tungmetaller, DDT och PCB. Det handlar i dag kanske allra mest om klorerade kolföreningar från massaindustrin och om dioxiner från bl.a. sopförbränningsanläggningar. Men det är även här fråga om en kombination av bekymmer, som t.ex. att industriavloppen innehåller kemikalier, vilket gör att reningsverken inte heller fungerar på det andra området. Under valrörelsen i somras och i höstas debatterades miljöfrågorna mer än under någon tidigare valrörelse. Det var säkert naturligt, för allt fler människor har blivit varse de stora miljöstörningarna, t.ex. i havet, men också på andra områden. Miljöministern talade flera gånger under valrörelsen om de åtgärder som regeringen skulle vidta. Det kom också en proposition med rubriken Särskilda åtgärder med anledning av algblomning och säldöd. Vi trodde kanske att det skulle bli en proposition där man omprövade en del ställningstaganden med anledning av vad som hade hänt och med anledning av att man också kunde notera att det skedde opinionsförflyttningar — man skulle kunna säga opinionsframflyttningar — under valrörelsen. Så blev det emellertid inte. Man skulle kanske kunna säga att ”det bidde en tumme” — men i och för sig en rätt rejäl tumme, ett forskningsanslag på 30 milj.kr. Jag har ingenting att invända mot det förslaget. Det är bra om arbetet kan få fortsätta, och jag har noterat att naturvårdsverket gärna vill ha 30 milj.kr. per år för att klara forskningen i havet. Jag har alltså ingenting att invända mot förslaget i sig, men däremot en hel del att tillägga. Under den behandling som förevarit i jordbruksutskottet har nämligen två partier — och det är inte de grönaste av partier — bitit sig fast vid att riksdagen så sent som i våras behandlade förslag, snarlika dem som finns i motioner som väckts i anslutning till propositionen. Jag tycker det är viktigt att vi innan vi nu tar ett beslut är medvetna om att det har hänt en hel del saker sedan i våras. Jag har redan nämnt förändringarna i havsmiljön. Det hade faktiskt funnits anledning för oss från centerpartiet att försöka väcka en motion på grund av inträffad händelse, men vi gjorde inte det därför att miljöministern förekom oss genom att lägga en proposition, och då väckte vi en motion med anledning av propositionen. Vi har alltså haft en valrörelse med många uttalanden från alla partier, från socialdemokrater och även från moderater. Vi har haft ett val, och det har resulterat i att vi har fått en nyvald riksdag som inte helt överensstämmer med den tidigare. Valet innebar en framgång för de partier som drev miljöfrågan särskilt hårt. Vi fick in ett nytt parti i riksdagen, och vi har fått in nya ledamöter från alla partier. I ett sådant läge finns det naturligtvis skäl att ompröva en del saker så fort som möjligt. Det har också hänt andra saker. Vi har haft ett möte i Nordiska rådet i Helsingör, där man har antagit en åtgärdsplan för havsmiljön. Jordbruksutskottets majoritet säger att denna plan inte uppfyller de krav som kan ställas på det internationella miljöarbetet. Birgitta Dahl, som var ordförande i ministergruppen, fick kritik för det förslag som lades fram. Men Birgitta Dahl lade ner mycket stor kraft på att få igenom förslaget. Enligt vårt förmenande utnyttjade hon inte den möjlighet som fanns i situationen, där fiskare och miljöorganisationer ställde upp på att förbättra förslaget så långt det var möjligt. Det är framför allt på tre eller kanske fyra områden som jag vill kommentera jordbruksutskottets betänkande och de reservationer som är fogade till betänkandet. Det gäller dels det jag nu var inne på, nämligen det internationella miljöarbetet, där utskottets majoritet föreslår ett tillkännagivande till regeringen. Man anser att regeringen bör ytterligare skärpa sina ansträngningar att söka åstadkomma en förbättring av det internationella miljöarbetet. Det har den socialdemokratiska minoriteten i detta fall inte ställt upp på, utan man är nöjd med det som skett. Det kanske är ett rimligt agerande i och för sig, men jag tycker att det finns skäl att riksdagens majoritet säger ifrån att den vill att vi skall gå längre och att det är bra att det finns en strävan att driva arbetet vidare. Jag har en fråga i anslutning till reservation 3 av socialdemokraterna. Det handlar om en deli det internationella miljöarbetet, den Nordsjökommission som riksdagen tidigare har beslutat att regeringen bör arbeta för. Där finns en formulering om att man finner det naturligt att regeringen prövar olika alternativ. Det har jag i och för sig ingen invändning emot, men jag vill ändå fråga om denna formulering skall tydas så att man tänker frångå riksdagsbe slutet och inte satsa på en Nordsjökommission, som jag vet att socialdemokraterna inte har någon sympati för. Den andra och tredje punkten jag vill ta upp gäller reservationerna 8 och 10 angående biobränslen och avveckling av massaindustrins utsläpp. Det finns en koppling mellan de flesta miljöproblem. Ett av de stora problemen är de skador som uppstår vid förbränning av fossilt bränsle. Vi anser att det är viktigt att driva på utvecklingen när det gäller satsning på biobränslen. Det är en ganska stor minoritet som står bakom reservation 8 lika väl som reservation 10 om massaindustrins utsläpp. När det gäller massaindustrins utsläpp har utskottet varit enigt i bedömningen att det gått fortare än vad man hade förväntat både inom industrin och bland politiker att förbättra industrin och minska utsläppen av klorerade kolföreningar. Det är naturligtvis viktigt att vi driver på denna utveckling — också för att man skall kunna förmå andra länder att gå åt samma håll. Ur den synpunkten vill jag framhålla det förslag vi har i reservation 11 om att lyfta en statlig anläggning till en högre nivå, nämligen Vallviksanläggningen. De fyra partier som står bakom reservation 10 har kommit överens om formuleringen att man senast till sekelskiftet skall ha fått bort klorutsläppen. Det är en något svagare formulering än vi från centerpartiet hade i vår motion, där vi sade att huvuddelen skulle vara borta till mitten av 90-talet. I stort sett kan det betraktas som en liktydig målsättning. Det vore att hoppas för mycket att regeringen skulle gå med på denna formulering. Jag hade emellertid en viss förhoppning om att moderata samlingspartiet skulle göra det efter de uttalanden som gjordes från moderaterna under valrörelsen. Nu har man i stället skrivit ett särskilt yttrande där man säger att det inte finns någon anledning till en ny beredning av motionsförslagen. Jag håller med om det, men det behövs inte heller någon ny beredning eftersom dessa förslag bereddes i våras och eftersom det inte har hänt särskilt mycket nytt sedan dess. Vad som behövs är bara ett nytt ställningstagande där fler av riksdagens ledamöter ställer sig bakom samma krav som bereddes tidigare detta år. Nu säger moderata samlingspartiet att man delar många av synpunkterna i dessa förslag, men man tar inte ny ställning. Då kan man undra om ni tänker avstå från att votera i kammaren, när ni hänvisar till beslutet våren 1988. Det inger mig en viss oro — då kanske man går ifrån de tankegångar där man var på väg att hamna rätt. I reservation 15 tas frågan om utsläppen från trafiken upp. Jag nämnde inledningsvis att ett av de stora problemen är det diffusa nedfallet av kväve, där biltrafiken spelar en mycket stor roll. Om vi skall klara dessa bekymmer är det mycket angeläget att med förtur behandla frågor som rör utsläppen från trafiken och frågor om trafikens organisation. Därför är också reservation 15 mycket viktig. Herr talman! Det funnes mycket att säga i detta ärende. Debatten har förts i många omgångar och vi kommer säkert att debattera i många omgångar till, men det hade varit bra om vi vid detta tillfälle hade kunnat flytta positionerna ytterligare något steg framåt. Det verkar kanske inte möjligt, men det är ännu inte för sent om någon ångrar sig. Jag yrkar bifall till alla reservationer där centerpartister finns med och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1988/89:6 behandlas ett ning och säldöd regeringsförslag att tillföra det marina miljöarbetet sammanlagt 30 milj.kr. under innevarande budgetår, detta med anledning av de allvarliga störningar som drabbat Nordsjön och havet utanför västkusten under våren och sommaren. Medlen avses användas som resursförstärkningar i det internationella arbetet samt till forskning och övervakning. Utskottet har tillstyrkt förslaget. Partierna i utskottet har ställt sig bakom dessa ekonomiska satsningar, men det finns också en lång rad motioner, väckta i anledning av propositionen. Dessa tar upp frågor på det bredare miljöpolitiska fältet, frågor som så sent som i juni månad detta år varit föremål för en genomgripande behandling i samband med att riksmötet behandlade den omfattande miljöpolitiska propositionen Miljöpolitiken inför 1990-talet.

Detta då med anledning av de katastrofartade störningar som drabbat Nordsjön och västerhavet under våren och sommaren 1988. Vi stöder propositionen i detta avseende och har inte nu lagt fram motioner på det bredare miljöpolitiska området. Till skillnad från övriga oppositionspartier har vi ansett att det inte finns anledning att i detta sammanhang göra en ny genomgripande behandling av hela miljöpolitiken. Någon saklig anledning att nu efter ett halvår åter göra en beredning av motionsförslagen rörande miljöpolitiska mål och medel finns knappast. En sådan beredning kan inte bli meningsfull och innebär slöseri med resurser. Vi är också om några veckor inne i den allmänna motionstiden, då partier och riksdagsledamöter givetvis kommer att ge miljöfrågorna stort utrymme. Herr talman! Även om de nu väckta motionerna i många fall innehåller » förslag och synpunkter som vi delar, har vi således inte ansett det motiverat att nu igen ta ställning. Beträffande moderata samlingspartiets inställning i berörda miljöpolitiska frågor hänvisar vi till tidigare under 1988 väckta och behandlade motioner. Herr talman! Vi har i ett särskilt yttrande, fogat till betänkandet, anfört våra synpunkter kring ärendets behandling. Herr talman! Vi har från moderat sida dock väckt en motion om vikten av resurser för forskning och kunskapsuppbyggnad samt internationellt samarbete, med anledning av propositionen om ”särskilda åtgärder med anledning av algblomning och säldöd”. Under våren och sommaren påmindes vi om att den ekologiska balansen i haven runt Sverige är rubbad. Tidigare ej kända förekomster av stora mängder giftproducerande alger i västerhavet förorsakade allvarliga skador. För varje år ökar t.ex. de ”döda bottnarna” i Skagerrak och Kattegatt. I Öresund är de ekologiska störningarna särskilt märkbara. I Östersjön har problemen ännu inte fått samma dramatiska förlopp som längs västkusten, men även där är den ekologiska balansen allvarligt störd. Brackvattenhavet Östersjön är mycket känsligt för miljöförstöring. Mätningar visar bl.a. höjda halter av olika miljögifter och föroreningar. Som ytterligare en påminnelse om vad som kan hända i havsmiljön kom under sommaren också den dödliga epidemin bland gråsälarna. Dödsfallen orsakades primärt av ett virus av valpsjuketyp. Vi vet ännu inte om förekomsten av detta virus är kopplad till en rubbning av de havsekologiska systemen. Sälstammar runt Sveriges kuster var hotade redan före säldöden. Miljögifter som PCB orsakar förgiftningssymptom, minskar sälarnas reproduktionsförmåga och ger upphov till andra skador. Även om alla i dag är medvetna om hoten mot havsmiljön, är kunskapsunderlaget ännu för dåligt. Det finns i Sverige framstående forskare inom det marinekologiska området, men dessa behöver ökade resurser, både för att kunna öka de grundläggande kunskaperna om havsmiljöerna och för att kunna ge konkreta råd om vilka åtgärder som måste vidtas för att minska miljöstörningarna runt våra kuster. Moderata samlingspartiet har under flera år understrukit att det krävs mera forskning kring havsmiljöfrågorna. När nu regeringen lägger fram förslag om att tillföra forskningen extra anslag, är vi givetvis positiva till detta. Särskilda extra anslag är väl motiverade i detta läge, men vi vill samtidigt framhålla det angelägna i att de fasta resurserna vid såväl Kristinebergs marinbiologiska station som Askölaboratoriet förstärks. Dessa institutioner måste få möjlighet att fungera som förstklassiga forskningsstationer. Detta förutsätter bl.a. fasta resurser som ger dessa institutioner möjlighet att självständigt och kontinuerligt bedriva forskning inom det marinbiologiska området. Denna typ av grundläggande verksamhet öppnar också bättre möjligheter för att institutionerna skall kunna svara för snabbt forskningsoch utredningsarbete, som blir nödvändigt vid akuta miljöstörningar, liknande dem som vi upplevt i sommar. För de ökade arbetsuppgifterna vid de två anläggningarna krävs också ökade materieloch byggnadsanslag. I både Kristineberg och Askö behöver en del nya byggnader uppföras. Detta framhåller vi i reservation 1. Den intensifierade forskningsverksamheten är orsakad av ett överhängande miljöhot. Att undanröja detta hot är en stor utmaning. Sverige och våra närmaste grannländer har ändå förhållandevis goda möjligheter att lära sig bemästra många miljöproblem. I våra länder finns ekonomiska och kunskapsmässiga resurser. Värre är det i det planekonomiskt styrda Östeuropa, vars utsläpp till luft och vatten är betydande. Deras möjligheter att lösa problemen är små. Utsläppen till haven skadar vår egen miljö, och dessa utsläpp kommer alltså till avsevärd del från andra länder än vårt eget. Utsläppen till luften hamnar i betydande utsträckning i haven. Även dessa härrör till stor del från källor belägna i andra länder. Sverige kan i förhandlingssammanhang möta svårigheter när det gälller att förmå våra grannländer och övriga medlemmar av det europeiska och internationella samfundet att genomföra långtgående miljöåtgärder. Även om förslaget om en Nordsjökommission har mötts utan större entusiasm av andra länder, bör regeringen fullfölja ansträngningen att samordna arbetet kring Nordsjön i en samlad kommission. Denna inriktning av arbetet bör även gälla inrättandet av en internationell luftvårdsfond. Den överenskommelse om en åtgärdsplan för den marina miljön som efter långa förhandlingar träffats inom Nordiska rådet uppfyller knappast de krav som bör ställas inom den nordiska kretsen. Man synes ännu icke ha accepterat nödvändigheten att brådskande vidta sådana miljöskyddsåtgärder som behövs för att förbättra miljösituationen i gränsvattnen mot Sverige. Ställningstagandena i Nordiska rådet bör således kompletteras med mer långtgående åtgärder än vad som blir följden av de beslut som fattades vid rådets möte i Helsingör nyligen. Det allvarliga läge som miljösituationen utgör på det nordiska och internationella planet bör enligt vår mening föranleda regeringen att ytterligare skärpa sina ansträngningar att söka åstadkomma en förbättring av det internationella miljöarbetet. Detta arbete måste, för att bli framgångsrikt, grundas på djupgående kunskaper om faktiska förhållanden som endast kan erhållas genom fortgående forskningsinsatser och övervakning av den egna miljösituationen, i det egna landet. I det betänkande som nu avges har vi från den borgerliga sidan fått igenom detta tillkännagivande. Herr talman! Samtidigt förstörs havsmiljön på stora delar av vår jord. I u-länderna sker nu en omfattande miljöförstöring. Tyvärr saknas i dessa länder ofta kunskap om hur utvecklingen skall följas och problemen bemästras. U-länderna får inte göra om de misstag de industrialiserade länderna i dag betalar priset för. När miljöproblemen blir akuta kommer många u-länder, på samma sätt som de industrialiserade planekonomierna, att sakna resurser att angripa miljöproblemen med. Det är därför viktigt att Sverige hjälper utvecklingsländer att bygga upp en egen marinbiologisk expertis. Även om de marinbiologiska förhållandena skiljer mycket mellan haven runt Sverige och haven i de tropiska eller subtropiska områdena, kan likväl unga forskare från u-länder lära sig mycket, främst kring metodfrågor, genom att delta i ett internationellt samarbete och utbyte.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

Herr talman! Jag ställde i min inledning några frågor till moderata samlingspartiet, som gärna kunde ha besvarats av Ingvar Eriksson. Nu svarade han inte på dem, och jag ställer dem en gång till för att han skall få chansen att svara. Han säger att han tyckte att man inte behövde motionera eftersom propositionen endast berörde forskning. Det är visserligen sant, men rubriken berörde hela havsmiljöproblematiken. Det var bra. Vi tyckte från vårt håll att det behövts fler särskilda åtgärder än bara denna. Jag vill fråga Ingvar Eriksson var moderata samlingspartiet nu står. Under valrörelsen var moderaterna uppenbarligen positiva till snabba åtgärder när det gällde avveckling av klorutsläppen och kraftigare och snabbare satsning på biobränsle. I betänkandet säger majoriteten, som ju består av socialdemokrater och moderater: ”Utskottet delar för egen del motionärernas oro för att fortsatta utsläpp skall orsaka ytterligare miljöstörningar i havet och i känsliga sjösystem som Vättern.” Men sedan fortsätter man: ”Någon bärande motivering har icke förebragts för att nu ändra dessa riktlinjer”, alltså riktlinjerna för avvecklingen. Kan Ingvar Eriksson ange om det är en mer positiv syn som präglar moderata samlingspartiets ställningstagande nu eller om man har samma inställning som man hade i våras när riksdagen fattade det beslut som han hänvisade till i inlägget alldeles nyss?
Herr talman! Vi står givetvis fast vid de utfästelser vi gjort tidigare under året. Det är alldeles uppenbart att om vi ser på dagens situation när det gäller klorutsläppen från massaindustrin framstår det som mycket klart att industrin med råge kommer att klara de krav riksdagen uppställt. Dessutom är det alldeles uppenbart att arbetet för att komma ännu längre går väldigt snabbt. Jag tror det är viktigt att man noterar detta, och det tror jag jordbruksutskottets ordförande haft tillfälle att göra. Jag tror inte att våra riksdagsbeslut är det helt avgörande i sammanhanget. Det är i stället den praktiska verkligheten och den praktiska inriktningen som industrin i dag har. Man har gjort stora framsteg och t.o.m. gått snabbare fram än någon tidigare kunnat ha förhoppning om. Det finns anledning för oss att konstatera att man av allt att döma kommer snabbare fram än vad riksdagen fastlagt. Det är bara positivt. Visser positivt på detta. Jag tror inte det finns några meningsskiljaktigheter isak mellan oss om ambitionen att komma så snabbt fram som möjligt i detta avseende.
Herr talman! Om det är så att det går snabbare än vad man förut kunde tro är det rimligt att också vi politiker är med i detta arbete. Annars kan det hända att industrin en vacker dag slår sig till ro. Här bör inte finnas någon möjlighet att slå sig till ro förrän hela problematiken är avhjälpt.
Herr talman! Det är riktigt att det inte finns någon anledning att slå sig till ro. Jag är alldeles övertygad om att industrin inte har slagit sig till ro. Från politisk sida har vi utövat press på industrin, och industrin har all anledning att göra allt som står i dess makt för att bibehålla den exportkapacitet man har i dag och som bidrar till folkhushållet med stora exportintäkter, som vi idag — Prot. 1988/89:44 får del av. 13 december 1988 Jag är övertygad om att det inte är någon som helst risk att inte ambitionen Särskilda åtgärder med hålls levande.
Herr talman! Det är med en viss förvåning som jag lyssnat på replikskiftet om massaindustrins klorutsläpp och det krav som finns i reservation 10. Det är nämligen så att regeringen för flera månader sedan gav naturvårdsverket i uppdrag att redovisa en plan för fullständig avveckling av klorutsläppen. Det ingår i det uppdrag naturvårdsverket fått att redovisa hur nästa steg i insatserna mot havsföroreningarna skall se ut. Detta skall redovisas för riksdagen år 1991 — vi arbetar ju med treårsprogram, som kammarens ledamöter väl vet. Det uppdrag som reservanterna begär är alltså redan utlagt av regeringen till naturvårdsverket. Det förvånar mig en smula att utskottet som ju i övrigt lagt ned mycket möda på detta ärende inte har förmått läsa igenom uppdraget till naturvårdsverket och ta reda på fakta.
Herr talman! Om det vore så enkelt som miljöministern nu säger hade det varit mycket bra. Då hade vi i detta sammanhang inte behövt skriva några reservationer, utan utskottet kunde ha blivit enigt. De socialdemokratiska utskottsledamöterna, och kanske även moderaterna, hade kunnat vara med om en formulering där man lägger fast en slutpunkt. Men såvitt jag har förstått är det en skillnad fortfarande. Vi som står för reservationen vill ange en sluttidpunkt, vilket inte regeringen har gjort i beställningen till naturvårdsverket.
Herr talman! Det är faktiskt precis så enkelt som jag redovisat. Detta illustrerar litet av den typ av låt mig säga desperata längtan att hellre tillfoga regeringen vad som kan synas vara ett nederlag än att ägna sig åt att diskutera sakfrågorna med saklighet. Jag tycker att detta misstag från reservanternas sida borde stämma till eftertanke.
Herr talman! Kan jag med detta tolka energiministerns svar som att det finns en sluttidpunkt angiven i uppdraget från regeringen till år 2000?
Herr talman! Svaret är ja. Dessutom har jag uttalat detta vid många tillfällen tidigare, redan under vårens miljödebatt.

Herr talman! Det är lätt att vara kritisk mot den miljöpolitik som bedrivs i Sverige. En hel del har visserligen gjorts, men mycket har skjutits upp och t.o.m. förhalats. Först de senaste åren har vi fått regler som t.ex. skall påskynda övergången till katalytisk avgasrening. Vi hade kunnat få dem för flera år sedan. Miljöavgifter hade kunnat införas för mycket länge sedan. De föreslogs redan för 20 år sedan av ekonomen Erik Dahmén. Miljölagstiftningen hade för länge sedan kunnat skärpas och samordnas. Det handlingsprogram för avfallsfrågorna som folkpartiet länge har efterlyst tycks vi alltjämt få vänta på. Det går att göra en ganska lång lista av detta slag. Sommarens algblomning och säldöd är resultatet av försummelser på en rad områden, försummelser under mycket lång tid. Sälarna dog givetvis inte i första hand för att de hade fått valpsjuka, utan för att deras motståndskraft mot infektioner blivit nedsatt under en lång följd av år, t.ex. till följd av utsläpp av miljögifter som PCB, som vi hade kunnat stoppa för länge sedan om förslag från bl.a. folkpartiet hade följts av riksdagen. Algblomningen och övergödningen hänger givetvis samman med utsläpp av kväve och gödningsämnen av olika slag från jordbruk, trafik, industri och kommunala utsläpp osv. Nu diskuteras dessa frågor ganska ordentligt. Men samtidigt finns en fara för att debatten om just dessa orsaker till vad som har hänt med havet kan göra att vi försummar andra risker. Det finns t.ex. oroande uppgifter om att det svenska skogsbruket har byggt upp en kvävebomb i skogsmarkerna, kväve som nu börjar lakas ut i älvar och andra vattendrag och till sist når havet. Ibland undrar jag dessutom om den fulla omfattningen av de föroreningar som Östersjön får ta emot från länder som Polen och Sovjetunionen ännu insetts helt och hållet i Sverige. Folkpartiet står i hög grad i opposition mot den senfärdighet som ofta finns i dagens miljöpolitik. Vi klargör att en ny och bättre miljöpolitik måste få konsekvenser på en rad olika samhällsområden. I våras skärpte riksdagen på 19 punkter den miljöproposition som regeringen lade fram. Regeringen försökte då hävda att det var obetydliga punktjusteringar. I så fall hade det ju inte kostat så mycket att självmant gå med på dem redan från början. Men det är i och för sig rätt att det behövs mycket mer än punktförbättringar. Därför försöker vi utforma miljökrav som skall märkas också på andra sätt. Därför kräver vi t.ex. en ny återvinningslag. Det är en åtgärd som skulle påverka hela vårt konsumtionsmönster. Vi vill ha en ny jordbrukspolitik med ett klart miljömål och ett system med arealersättning i stället för dagens form av produktionsstöd. Det skulle uppenbart få stora konsekvenser. Vi vill ha snabba beslut om miljöavgifter och en tidsplan för övergång till slutna system. Det gäller inte bara massaindustrin. Det skulle påverka hela prisbildningen till miljöns fördel. Vi vill ha en samordnad miljölagstiftning. Det skulle ge miljöoch naturvårdsintressena en ställning i förhållande till andra intressen som de i dag ofta saknar. Vår kritik betyder inte att vi tycker allt som regeringen gör är otillräckligt. Men den innebär att man kan uppnå betydligt mer, om bara viljan finns. Den proposition om algblomning och säldöd som vi nu har att behandla är imånga = Prot. 1988/89:44 avseenden ett hastverk. Ett tecken på att det tycks ha gått oerhört fort när 13 december 1988 propositionen skulle komma fram i slutet av valrörelsen är att man rent av har glömt ett viktigt riksdagsbeslut från i våras, nämligen att Sverige skall verka för en Nordsjökommission, av samma slag som den kommission som finns för Östersjön. Det tycks vara bäst att riksdagen än en gång påminner regeringen om beslut som redan har fattats. Folkpartiet ville redan i våras gå längre än regeringen på ett antal punkter. Vi återkommer nu med en rad förslag. Vi vill ha kraftigare åtgärder mot kvävegödningen, där bl.a. en förändrad jordbrukspolitik och skärpta krav på kommunala reningsverk är viktiga inslag. Vi vill ha en snabb övergång till helt slutna system inom massaindustrin. Vi har satt en klar tidpunkt — övergången skall ske senast vid sekelskiftet. Jag tycker alltjämt att det verkar finnas skäl att instämma i den vädjan utskottets ordförande riktade till moderaterna att ställa upp på den skrivning som finns i reservationen från andra partier i utskottet. Vi vill ha ett totalförbud mot PCB snabbt och initiativ till liknande åtgärder internationellt. Det hade gått att fatta ett sådant beslut för länge sedan, men intresset var tyvärr begränsat på många håll. Vi vill också ha fler marina reservat. Det är viktigt, inte minst för att det skall finnas helt fredade och orörda områden också längs kusterna. På de punkter jag har räknat upp har vi reserverat oss i utskottet. Men på en intressant punkt har vi inte behövt reservera oss. På förslag av min partikamrat Lars Ernestam har samtliga partier utom socialdemokraterna ställt upp på en mycket kritisk skrivning om den otillräckliga plan mot havsföroreningarna som nyligen gick igenom vid Nordiska rådets möte i Helsingör. Utskottet skriver bl.a.: ”Den överenskommelse om en åtgärdsplan för den marina miljö som efter långa förhandlingar träffats inom Nordiska rådet uppfyller enligt utskottets mening knappast de krav som bör ställas inom den nordiska kretsen. —— Ställningstagandena i Nordiska rådet bör således ”- med anledning av motionerna -” kompletteras med mer långtgående åtgärder än vad som blir följden av de beslut som fattades vid rådets möte i Helsingör.” Här vill jag gärna ge regeringen ett konkret förslag till åtgärder för att skärpa insatserna mot kväveläckagen. Vid limnologiska institutionen i Uppsala och inom naturvårdsverket har forskare sedan, jag tror, 25 år tagit månatliga prov i bl.a. Dalälven och Klarälven. Under senare år har halterna av kväve och organisk substans, enligt de uppgifter jag har tagit del av, börjat stiga kraftigt. Mycket talar för att dessa förändringar beror på en kombination av kalhuggning, skogsgödsling och markbearbetning. I Dalälven skall man ha märkt dessa förändringar så högt upp som i Mockfjärd. Där finns knappast så mycket jordbruk att man kan avfärda dessa iakttagelser med att åter peka ut jordbruket som orsaken till problemen. Detsamma gäller Klarälvsdalen. Jordbruket kan svårligen stå för hela den ökning som förefaller ha skett. Jag uppmanar därför regeringen: Se till att vi får en skyndsam kartläggning också av skogsbrukets eventuella roll för övergöd ning och annan påverkan på havsmiljön, så att vi inte tas på sängen av ett nytt hot som vi hittills inte brytt oss om. Till sist vill jag säga några ord om det internationella samarbetet i ett större perspektiv. Det finns beräkningar som tyder på att så mycket som 30—40 96 av utsläppen av gödningsämnen i Östersjön kommer från Polen via floden Wisla. I så fall inser var och en att resultaten av varje satsad krona, tusenlapp eller miljon skulle kunna bli betydligt större om pengarna kunde användas till effektiva åtgärder i Polen än om de används helt och hållet i Sverige. Nu kan vi inte i Sverige föra miljöpolitik åt andra länder. Givetvis skall vi i första hand inrikta vår politik på det vi kan påverka inom våra egna gränser. Men det är oerhört viktigt att vi med mycket större allvar än tidigare satsar på att ge stöd i olika former till miljöarbete i våra grannländer. Det är särskilt viktigt att detta sker när det gäller Polen. Samtidigt måste man se upp. Miljöförstöringen i länder av Polens eller Sovjetunionens typ hänger i hög grad samman med ett omöjligt politiskt och ekonomiskt system. Att bara skriva ut pengar och hoppas att de skall användas är som att hälla ned pengar i ett svart hål — vi vet inte vad som händer med pengarna. Om det skall gå att medverka i projekt för attt.ex. rena utsläpp i Wisla som sedan når Östersjön eller utsläpp på andra håll längs de kommuniststyrda staternas Östersjökuster, måste detta ske i former som medger insyn utifrån och, vilket är precis lika viktigt, insyn inifrån, från oberoende folkrörelser. Just i Polen är detta det mest väsentliga. Projekt som regimen själv får ansvaret för tror jag inte att vi kan vänta oss mycket av. Projekt som kan drivas under insyn av katolska kyrkan och organisationer som Solidaritet och de polska ekologiska klubbarna och andra grupper av samma typ har betydligt större chanser till framgång. De, jag höll på att säga desperata, människor som kallas för Polens regering, har inte alltid något annat intresse än att klara sig kvar ytterligare ett halvår tills nästa urladdning kommer. Men för de människor som tvingas leva i det som dessa personer har ställt till med under decennier gäller något helt annat. Det är detta naturliga intresse som vi måste knyta an till i det arbete som vi förhoppningsvis kan få i gång för att hjälpa Polen och andra länder att klara av detta. Nu finns det en del intressanta, internationellt förankrade, idéer på att satsa just på rening av floden Wisla och på andra ställen. Jag vill vädja till regeringen att på allvar studera den här typen av projekt och att ta kontakt med de grupper som arbetar med detta — det finns sådana grupper i Sverige, och det finns internationella grupper inom näringslivet och på andra håll — och försöka pröva denna typ av projekt positivt. Men låt er inte intalas att den polska regeringen ensam är kapabel med lagom mycket stöd från oss att klara av något. Det avgörande är att det finns insyn från dem som drabbas av detta i det land som det handlar om. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till de reservationer där folkpartister finns med och i övrigt till utskottets hemställan.